Herr talman! Finansministern upprepade det orimliga påståendet att den alternativa finansering som vi från folkpartiet har föreslagit för att täcka kostnaderna för presstödet inte skulle ge ett enda öre till statskassan, Detta är en fullkomligt orimlig tankegång. Varför tror finansministern att vi skulle ta på oss besväret och det politiska obehaget med att föreslå en skattehöjning, om vi inte utgick ifrån att förslaget skulle leda till en reell ökning av statsinkomsterna? Nu har vi i huvudfrågan fått veta av finansministern att regeringen håller på att utbilda olika praxis. Vissa ärenden skall i fortsättningen remissbehandlas i vanlig ordning, andra inte. Men, sade finansministern, komplicerade lagstiftningsfrågor behöver skickas på remiss. Är inte det här ärendet i vissa delar en komplicerad lagstiftningsfråga? Självfallet skall man inte besvära alla ämbetsverk med det här förslaget, men vad hade det varit för fel att skicka det till Göta hovrätt, till JO och JK-ämbetena, till de juridiska fakulteterna, där det finns den typ av tryckfrihetsrättslig expertis som konstitutionsutskottets ordförande flera gånger har hänvisat till och som naturligtvis hade väntat sig att få det här ärendet på remiss? Vi har inte i replikomgången kunnat gå in i alla detaljer. Björn Molin kommer senare att belysa den här problematiken i ett utförligt anförande. Jag hoppas att finansministern har tid att stanna till dess. Men jag vill till sist säga att även om inte en enda tidning kommer att läggas ned genom det här förslaget, så kommer ändå kombinationen av annonsskatt och presstöd att ingripa i tidningarnas dagliga redigeringsarbete på ett mycket allvarligt sätt. En daglig tidnings format fastställs från dygn till dygn av den annonsvolym som är tillgänglig. Först sedan annonsavdelningen har lämnat sitt besked till redaktionen fastställs omfånget. På grund av att annonsskatten sätts in vid ogynnsammast tänkbara tidpunkt, i en vikande annonskonjunktur, kommer formaten i många fall att pressas ner. Det betyder i sin tur att det blir det seriösa stoffet som kommer i kläm. Det blir inte dessa av herr Sträng så hatade helsidesannonser som får vika, ty det är de som bestämmer formatet och som gör det möjligt att ge ut en omfattande och rikhaltigt redigerad tidning. Det blir det seriösa stoffet, exempelvis referaten från samhällsdebatten, från riksdagssammanträden och fullmäktigesammanträden, inlägg som gäller statliga utredningar och annat. De reportrar som har att täcka detta seriösa stoff kommer att finna att de inte kan hävda sig i konkurrensen med ett mer sensationsbetonat stoff. Centerpartiet och socialdemokraterna kan inte gärna i fortsättningen med kraft hävda att de är oskyldiga i fråga om det ansvar för utvecklingen inom dagspressens journalistiska bedömning som detta förslag innebär ett allvarligt inslag i.

Herr talman! Det var inte alls fråga om något reträtt, när inte alla här tog upp de tryckfrihetsrättsliga aspekterna en gång till. Men eftersom vi till skillnad från finansministern endast har tre minuter till förfogande, hinner inte alla frågor komma upp. Jag vill gärna upprepa en fråga som enligt min mening ännu inte är tillfredsställande belyst från finansministerns sida, nämligen om det inte hade varit nödvändigt även vid detta tillfälle, liksom när alkoholreklamen var aktuell, att göra ordentliga undersökningar i finansoch justitiedepartementen. Finansministern sade nyss att man självfallet hade penetrerat dessa frågor inom departementen, Men eftersom finansministern har följt debatten kring dessa frågor i pressen kan det inte vara obekant att även de varit aktualiserade som problem, inte minst av eminent tryckfrihetsrättslig expertis. Då hade det väl varit på sin plats att även dessa frågor blivit något belysta i propositionerna, Såvitt jag har kunnat se är de inte belysta över huvud taget i propositionerna. Jag tycker att om man i riksdagen skall ha ett tillfredsställande underlag för behandlingen av viktiga frågor, är det inte till fyllest att en departementschef här i riksdagen säger att ”det är klart att vi har tänkt på det och undersökt det”. Då måste också resultatet av sådana vägningar läggas fram. Jag förstår att finansministern här åberopar t.ex. Hilding Eek, som talat om ett renodlat presstöd och ingenting mera. Andra har talat om en varuskatt och ingenting annat och dessutom en varuskatt av ytterst blygsamma proportioner som var aktuell vid den tidpunkten. Men jag förstår att finansministern inte gärna vill ta upp det som sagts just från Kjellins sida ty han har mera sett i framtiden och sett något åt det håll där vi i dag befinner oss. Till sist, herr talman, är det klart att om finansministern vill upphöra att vara familjär med mig och upphöra att i kammaren kalla mig för Cecilia till skillnad från alla andra, såsom skett under många, många år, så skall väl jag också i så fall lämna herr Gunnar Georg Emanuel åt sitt öde och i fortsättningen endast tala om vår värderade finansminister. Jag har bara tillåtit mig såväl före som efter det jag blev vice talman att — som finansministern kanske skulle kalla det — i reciprocitetens namn svara på samma sätt. Men skall vi vara mera formella, skall jag gärna övergå till det.
Herr talman! Jo då, herr Sträng, i TV-kommentaren till budgeten i början av januari sade Gunnar Sträng att man ”kanske skulle kunna säga så här att avsikten är ju att klämma den allra största tidningen, de allra största tidningarna,— — —”. I remissdebatten betonade Gunnar Sträng den 19 januari i år gång på gång att ”ingen tycker synd om de stora” tidningarna. Det var utgångspunkten — innan Gunnar Sträng kom på den nya argumentlinjen om att det inte är tidningarna man klämmer åt utan att det är konsumenterna som får betala. Därefter säger finansministern att det i kanslihuset företagits ordentliga utredningar om tryckfrihetsaspekterna men att man inte i propositionerna behöver redovisa ”självklarheter”. Alltså: de farhågor som en enig styrelse i Tidningsutgivareföreningen, en rad tidningar och många politiker uttalat är så självklart felaktiga att man inte ens behöver bemöta dem i regeringens förslag! Så nonchalant kan finansministern uttala sig. En enig branschstyrelse, folk från olika partier inklusive finansministerns eget menar att riksdagen riskerar att begå ett grundlagsbrott genom den här kombinationen av åtgärder som föreslås i propositionerna 27 och 28. Men det är så självklart tokigt, säger herr Sträng, att man i propositionerna inte behöver ägna saken ett enda ord. När finansministern sedan kom in på veckotidningarna sade han bara: Här handplockas inga tidningar utan det är en generell regel som verkar. Alltså: de veckotidningar som säges vara ”av dagspresskaraktär” — alltså med hänvisning till deras innehåll — skall få 200 000 kronor per år. Det blir oerhört stora subventioner per exemplar för ett antal tidningar, främst centerns veckotidningar. Visste ni inte, när ni gjorde upp om detta, att det framför allt var centerns tidningar som gynnades? Hade det inget som helst samband att det var med centerpartiet som ni gjorde upp och att förslaget blev så förmånligt just för centerpartiets tidningar? Då tycker jag det är ärligare att säga som statsministern gjorde på presskonferensen i mars: ”Det är klart att vi förhandlade med centern — vi hade ju gemensamma intressen.” Säg det klart ut och låtsas inte att ni är strikt neutrala till de partipolitiska synpunkterna. Vi i folkpartiet vill inte säga nej till tidningar som behöver stöd; vi har godtagit stora delar av presstödsförslaget och försökt förbättra det på vissa punkter. Men vi reagerar starkt mot att man kopplar ihop det med en ny skatt som man själv säger främst avser att drabba de större tidningarna, vilka som alla vet är främst den liberala och den moderata pressen. Därför kvarstår i den här debatten den centrala frågan: Vad är det för fel på den princip som har väglett oss liberaler, att se till att vi stärker tidningar som har det ekonmiskt svårt men inte försvagar tidningar som bär sig?
Herr talman! Helt oskuldsfullt säger herr Sträng att man i propositionen följer vissa kriterier. Han glömmer att tala om att när dessa kriterier i ett eller två fall inte stämmer, inte ger utslag på avsett sätt, ändrar man kriterierna i dessa två fall. Vidare säger herr Sträng: Varför blir det sådant oväsen om en annonsskattehöjning? Jo, det gör det av flera skäl. Ett av dem är att det inte är en allmän annonsskattehöjning — vissa tidningar får en annonsskattehöjning men inte alla. Det är ungefär som om man lade skatt på vissa rökare men inte på alla. Men därtill kommer att herr Sträng öppet har uttalat att han för statskassans räkning vill ta hand om de belopp som annars skulle ha gått till täckning av kostnadshöjningarna för innevarande år. Detta medför att i många fall hela bruttovinsten, i andra fall halva bruttovinsten, försvinner eller att förlusterna ökas. Är det underligt att man då reagerar? Nej, säger herr Sträng, reagensen beror på att man har publicistiskt monopol. Det var ju också en nätt liten insinuation! Det måste vara länge sedan herr Sträng satt i utskott, om han tror att i politiskt betydelsefulla frågor, där avgörandet har träffats de facto utanför utskottslokalerna, utskottsbehandlingen blir annat än formell, icke reell.
Herr talman! Inläggen blir allt kortare och jag skall försöka följa det föredömet. Provisoriet var betingat av önskvärdheten av en snabb behandling, herr Bohman, Det sitter en reklamutredning — jag tror att den har suttit fyra eller fem år. Innan vi skrev propositionerna frågade jag ledamöterna i den utredningen om de hade möjligheter att forcera sitt arbete så att vi kunde få ledning även av deras tänkande, Jag fick ett klart negativt svar på den frågan. Huruvida de kan bli färdiga så att detta förslag — vilket är min avsikt — kan efterföljas av en allmän reklambeskattning vet jag ingenting om i dag, och jag vore kanske litet för vårdslös om jag ställde ut den växeln på utredningen med hänsyn till dess arbetstakt. Nu var det nödvändigt att få ett snabbt beslut. Åtskilliga av tidningarna i den dagspress som har att föra en samhällsdebatt skulle i annat fall ha fått läggas ned under 1970. Jag tycker att utarmningen i den allmänna debatten har varit så snabb att den klart och tydligt motiverar ett ingripande från regeringen. Där är den enkla förklaringen. Jag bestrider fortsättningsvis herr Bohmans påstående att den stora pressen skulle få det sämre.

Jag tror att det egentligen inte blir någon annan skillnad än att de bäst behövande tidningarna, som i annat fall inte skulle kunna överleva, nu får en chans att vara med i den politiska och samhälleliga debatt där vi sätter värde på att de finns. Det är möjligt att jag i ett av mina inlägg sade att vi inte kunde undgå att ta emot uppvaktningar. Det var inte specialdestinerat till något specifikt håll. Vi tog emot alla uppvaktningar — det kommer vi att göra i fortsättningen också — och vi kostade på åtskillig tid för en utförlig argumentering och vi hörde under en ganska respektingivande tid på en utförligare argumentering från Tidningsutgivareföreningen för att avlyssna dess argument innan vi gjorde de slutliga värderingarna och ställningstagandena. Herr Helén återkommer ständigt till frågan: Varför tog man inte pengarna på cigarretterna? Jag har bara tillåtit mig konstatera, och det kan verifieras i de akter som ligger på riksdagsmännens bord, att för innevarande år har vi en nedgång i konsumtionen av röktobak och cigarretter — i allt väsentligt gäller det cigarretterna — som gör att jag har fått revidera ned mina inkomstantaganden med 97 miljoner.

Det är möjligt att man längre fram — kanhända efter en ny avtalsuppgörelse, som sätter mera pengar i händerna på konsumenterna — på nytt kan tänka sig att vända trenden, men det blir inte i år, det försäkrar jag. Man får nog lugna sig ett eller två år fram i tiden, om man skall spekulera i att en höjd cigarrettskatt skall ge några reella inkomstförbättringar. Sedan tycker jag att herr Helén skall undvika sådana här klyschor som ”de hatade helsidesannonserna”. Det är bara ett antagande som herr Helén gör. Jag har inte uttalat någon som helst personlig åsikt, vare sig hat eller dess motsats, om de här helsidesannonserna, Jag har bara konstaterat att dessa annonser förekommer i de största tidningarna men självfallet inte i de små landsortstidningarna och att de i sista hand betalas av konsumenterna, och det är ett påstående som jag vidhåller. Jag vet inte om det var kammarens andre vice talman som kom tillbaka och ställde frågan om alkoholreklamen. Här rör det sig ju om en till arten helt skiljaktig annonsbeskattning. Man ställde krav på att annonsering av alkoholhaltiga drycker skulle förbjudas. Det skulle ha betytt ett direkt ingripande i den frihet som enligt tryckfrihetsförordningen är garanterad alla som har någonting att föra till torgs, man må gilla det eller inte gilla det. Från de utgångspunkterna var det tvivel underkastat huruvida man kunde stoppa alkoholreklamen. Vi kom till den uppfattningen i regeringen, när vi prövade den frågan utifrån tryckfrihetsförordningens bestämmelser, att ett sådant brutalt ingripande icke är förenligt med tryckfrihetsförordningen. Här är det ju ingen som stoppar någonting. Annonseringen kommer att fortsätta med sitt innehåll — sitt verbala innehåll, sitt bildinnehåll eller vad det än kan vara — på samma sätt som hittills. Jag är tämligen övertygad om att det inte heller kommer att innebära någon kvantitativ begränsning. Sedan kanske jag skulle säga till herr Ahlmark att om jag tar fram protokollet från remissdebatten och citerar mig själv, så lyder det på följande sätt: ”Vad som emellertid är mycket intressant när man lyssnat till denna debatt om annonsskatten är att alla tycker synd om de små, men ingen tycker synd om de stora, Jag har lagt det på minnet. Vi får väl undersöka möjligheterna och se om vi kan tillmötesgå den allmänna uppfattningen så, att vi tycker synd om de små, men inte om de stora — det är ju ingen som har talat för dem. Alla möjligheter finns ju, och alla variationer finns. Debatten får vi ta när propositionen kommer, men vad som har sagts i dag är ändå rätt intressant och kanhända vägledande för utformningen av förslaget.” Det är ju ett helt annat, nyanserat och försiktigt inlägg, som inte har det minsta att göra med herr Ahlmarks snack om att här skulle man klippa till och klämma åt de stora. Vad jag har sagt i en TV-debatt eller ett radioanförande har jag också möjligheter att kontrollera — jag skall med stort intresse göra det och får väl i så fall återkomma. Herr talman!

Jag utgår ifrån att vi i kanslihuset bland våra kvalificerade jurister har tillräckligt med expertis för att också kunna bedöma det rent grundlagsmässiga i förslagen. Det är KU som har att ta ställning till om ett förslag är förenligt med grundlagen, och i sista hand är det kammaren som i sin votering avgör detta. Jag tycker att jag vill ha det fastslaget. Grundlagsvårdarna i det här landet är konstitutionsutskottet och i sista hand kammaren i en allmän omröstning.

Herr talman! Som finansministern nyss erinrade om tillhör frågorna om presstöd och annonsskatt de mest debatterade och omdiskuterade under vårsessionen. Presstödet signalerades redan i statsverkspropositionen, som vi vet. Sedan man genom en koalitionsöverenskommelse tryggat en majoritet i riksdagen kom förslaget till oss i omarbetad form i propositionerna 27 och 28. Att dagspressen i många fall är i starkt behov av ett ekonomiskt stöd och att något måste göras för att stoppa tidningsdöden, därom är man i alla läger överens, Det måste vara ett demokratiskt intresse av första ordningen att trygga en fri och oberoende tidningspress. Det är — som justitieministern anförde vid tillsättandet av 1963 års pressutredning — av avgörande betydelse för opinionsbildningens frihet och därmed för vårt demokratiska samhällsskick. De svårigheter som då fanns för tidningspressen är i dag minst lika aktuella. Om sålunda enighet råder om behovet av ett presstöd så skiljer sig meningarna så mycket mer i fråga om utformningen. Det framlagda regeringsförslaget har från olika håll blivit hårt kritiserat. Inte minst har man anmärkt på sammankopplingen med annonsskatten. Man frågar varför just pressen själv skall betala stödet. Regeringen säger sig eftersträva en utjämning mellan tidningarna, Men vore det då inte bättre att hjälpa dem som har det svårast än att t.o.m. stjälpa dem som trots hård konkurrens hittills hållit sig flytande? Man kan utan tvivel säga att det kommer att bli så i många fall. Ursprungligen avsåg tydligen regeringen att ta in 120 miljoner kronor — finansministern har nyss betecknat detta som ett utspel — och av detta skulle 30 miljoner fördelas i presstöd. Efter den överenskommelse som gjorts med centern avser man nu att ta ut 48 miljoner och fördela 33 miljoner i presstöd. Pressen skall sålunda själv betala sitt stöd och dessutom den s, k. samhällsinformationen. Staten borde väl i alla fall själv betala sina annonser. Nu skall i stället dessa finansieras av tidningarna genom annonsskatten. Vi i folkpartiet säger nej till annonsskatten men ja till ett presstöd med en mera rättvisande och automatisk utformning än det nu föreslagna systemet. Under behandlingen i utskottet har vi, såsom redan omvittnats här, från vårt håll ifrågasatt om annonsskatteförslaget i kombination med presstödet är förenligt med tryckfrihetsrättsliga synpunkter. Svenska tidningsutgivareföreningens uppvaktning tillika med skatteutskottets hänvändelse till konstitutionsutskottet med begäran om yttrande i tryckfrihetsfrågan har ytterligare stärkt oss i vår uppfattning. Vi har begärt att få höra experter på tryckfriheten men av utskottsmajoriteten förvägrats detta. Vår egen uppfattning i det avseendet har redovisats dels i en reservation till konstitutionsutskottets yttrande till skatteutskottet, intagen som bilaga på s. 19 i konstitutionsutskottets betänkande, dels i vår reservation nr 2 på s. 11, till vilken jag redan nu yrkar bifall. De tryckfrihetsrättsliga aspekterna kommer, som vi tidigare hört, att behandlas ytterligare av Björn Molin, varför jag för mitt vidkommande inte skall uppehålla mig vid dem. Folkpartiets syn på dessa frågor redovisas i vår partimotion nr 1282. Där pekas bl.a. på den försvagade annonskonjunktur i vilken vi just nu befinner oss. Den har drabbat alla slag av tidningar men naturligtvis blivit mest kännbar för mindre och medelstora tidningar. I motionen ifrågasättes också om den föreslagna utformningen av de selektiva offentliga stödåtgärderna är förenlig med andan i gällande tryckfrihetslagstiftning. Stödet borde enligt vår mening utgå enligt automatiskt verkande regler och får inte lov att verka diskriminatoriskt, dvs. får inte ha en negativ effekt för sådana tidningar som före stödets införande gått ekonomiskt ihop. Man får inte sätta dessa tidningars fortsatta existens i fara, Ett ytterligare skäl för att dröja med nya skatten borde väl också vara den arbetande reklamutredningen som vi nyss hörde talas om och som eventuellt kommer med ett betänkande redan i år. Att utan utredning och remisser skattebelägga den del av reklamen som kanske är mest öppen för insyn och bäst sanerad kan inte vara riktigt. Från vårt håll anser vi det sålunda principiellt felaktigt att frågorna om presstöd och utvidgad samhällsinformation sammankopplas med en särskild annonsskatt och yrkar därför avslag på densamma. För täckande av kostnaderna för stödåtgärderna har vi trots detta velat anvisa en annan väg, nämligen att skatten på cigarretter höjs med ett halvt öre per cigarrett. Beträffande presstödet har vi i motionen 1282 framfört partiets mening. I den akuta behovssituation i vilken dagspressen i åtskilliga fall befinner sig har vi som ett provisorium ansett oss böra ansluta oss till propositionens förslag — i avvaktan på den utredning som vi föreslår och med de modifikationer som motionen diskuterar. Utöver de propåer som angetts i vår partimotion och vad jag här har anfört vill jag till sist beröra några synpunkter i anslutning till utskottsmajoritetens förslag och några av de motioner som avlämnats. På s. 8 i konstitutionsutskottets betänkande framhålles i anslutning till 7 8 i kungörelseutkastet att möjligheten för dagstidning som ej är andratidning att erhålla bidrag bör tillämpas generöst av styrelsen för pressens lånefond, som skall handlägga bidragsärendena, Det är alltså ett uttalande av utskottsmajoriteten. Jag anser att det är riktigt att göra ett sådant uttalande i förevarande situation, och jag vill understryka denna möjlighet. Det kan bli aktuellt där en mindre eller medelstor dagstidning har den största spridningen på utgivningsorten men ligger i svår konkurrens med större tidningar i en något vidare region. Så är t.ex. fallet med flera tidningar i Skåne. I motionen 1277 av herrar Svanström och Dahlgren framhåller motionärerna bl.a.: ”De svårigheter som andratidningarna har är dock inte specifika för dessa, utan likartade konkurrensförhållanden gäller också för vissa förstatidningar av lokal karaktär. En ganska stor dagstidning kan vara andratidning i en stor stad i landsorten, men några mil därifrån kan det finnas en s,k. förstatidning i en mindre stad som ständigt blir utsatt för hård konkurrens från såväl förstasom andratidningen i den stora staden.” Jag förmenar att lånefondens styrelse helt naturligt måste ta hänsyn också till sådana faktorer. För övrigt framhåller herr Björk i Göteborg i sin motion 1275 att det bör övervägas om inte spridning inom blockregion bör användas som förstahandskriterium och spridning i kommun komma i andra hand. Jag tror att också den synpunkten bör beaktas. Herr talman! I anslutning till vår partimotion 1282 och till vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 till konstitutionsutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Självfallet är det mycket litet stimulerande att ta till orda i debatten nu, när finansministern just har förklarat att han har avslutat debatten och givit sig i väg. Nu ser jag att också konstitutionsutskottets ordförande ger sig i väg. Det är en underlig debattordning vi har på det här stället. Men jag vill ändå till det ärende som nu är före knyta an några synpunkter som gäller det tryckfrihetsrättsliga i sammankopplingen skatt—stöd. Jag konstaterar också i förbigående att det är ett underligt samhällsstöd — ordet har använts några gånger i denna debatt — som man här vill ge dagspressen. Det torde vara helt uppenbart, hur mycket man än talar om att skatten läggs på konsumenten eller annonsören, att det är tidningarna som blir ekonomiskt lidande, Deras annonsintäkter måste ju drabbas. Att förneka det är att tala mot bättre vetande. Från alla andra områden har vi ju den erfarenheten att skatt dämpar konsumtion. På vissa områden använder vi beskattningen i just den avsikten. Här har sålunda anförts vad tobaksskatten har betytt för konsumtionsdämpningen på det området. Varför skulle inte införandet av annonsskatt ha samma effekt? Därför kan man med fog påstå att det proponerade presstödet alls inte är något samhällsstöd. I den mån det är något stöd alls, är det vissa tidningars stöd till vissa andra tidningar. Ett samhällsstöd är det bara i den meningen att pressen stöder samhället; det blir ju 15 miljoner kronor över för staten att disponera. Men när det gäller tryckfrihetsaspekten på kombinerade fördyrande åtgärder och subventionering rymmer dessa handlingar en mängd stoff. Även om inte det stoffet har övertygat socialdemokrater och centerpartister, så borde utskottsmajoriteterna i varje fall ha blivit mindre tvärsäkra i sin tro på förslagens otadlighet. Skatteutskottet tycker jag ändå är mera hovsamt i sin skrivning än konstitutionsutskottet. Skatteutskottet ger till känna åtminstone någon liten tveksamhet och säger: ”Det kan knappast göras gällande att en beskattning som under begränsad tid endast indirekt kan tänkas få vissa negativa effekter för de ekonomiskt mest bärkraftiga tidningarna skulle kunna utgöra något hot mot den fria åsiktsbildningen.” Man talar alltså om att det ”knappast” skulle behöva befaras och man talar om ”vissa negativa effekter”. Konstitutionsutskottet däremot är helt kategoriskt i sitt påstående att man ”ej kunnat finna det föreslagna stödet oförenligt med — — — tryckfrihetsförordningens bestämmelser”. Konstitutionsutskottet har egentligen bara två, därtill svaga, argument. För det första säger man att eftersom syftet är positivt — att vidmakthålla och vidga en fri debatt — måste åtgärderna vara godtagbara också ur tryckfrihetsrättslig aspekt. Den argumenteringen är klassisk — den stammar från medeltiden — och den har vi för länge, länge sedan lämnat i kyrkohistorien. Den är lika klassisk som ohållbar. Det positiva syftet är inte till fyllest. Det hänger på medlen. Även om syftet är gott, eller som hovrättspresidenten Kjellin uttrycker sig, även om sinnets renhet finns hos finansministern — han uttalar sig helt principiellt, förmodar jag — kan i efterhand ett sekundärt syfte inläggas och blotta möjligheten härtill gör åtgärden tvivelaktig. För det andra hänvisar konstitutionsutskottet till Tidningsutgivareföreningens yttrande, där man säger att man är angelägen om att presstödjande åtgärder vidtas utan dröjsmål. Det är ju inte unikt för utskottsmajoriteten att anföra de orden. Men det är det enda i TUs yttrande man kan plocka fram och hänvisa till.

Det är rätt kraftfullt. I det av skatteutskottet begärda yttrandet från konstitutionsutskottet har majoriteten uppenbarligen haft svårt att finna kött till benen. Man går tillbaka till 1944 års tryckfrihetssakkunnigas förslag och uppehåller sig vid vad boktryckare får göra och vad tidningsförsäljare får företa sig — ganska ovidkommande i sammanhanget, synes det mig. Mot slutet av citatet stöter man på patrull. Där framhålls det:” Vidare måste, även om åtgärden icke omöjliggör den verksamhet varom är fråga, de ekonomiska återverkningarna tilläggas betydelse.” Vad man anför ur diskussionen kring oms och moms är inte relevant. Den gången gällde det en enhetlig grupp dagstidningar som föreslogs en enhetlig behandling. Nu är det som bekant annorlunda. Nu gäller det kombinationen av den differentierade annonsskatten och det selektiva stödet.

Uttalanden som dessa borde i varje fall givit utskottsmajoriteten anledning att tillmötesgå minoritetens önskan att till utskottet inkalla tryckfrihetsexpertis. Eftersom det nu inte finns någonting i propositionen om denna sida av saken, hade det väl varit ett utmärkt tillfälle att komplettera framställningen på detta sätt. Det gäller inte bara med tanke på det uttalande, som konstitutionsutskottet hade att avlåta till skatteutskottet, utan också för konstitutionsutskottets egen del. I andra utskott drar man sig inte för det, I näringsutskottet har man haft en mängd föredragningar av experter från skilda håll i det bekanta Ritsemärendet. Och tänk vad vi skulle ha sparat mycken tid i dag, om detta hade stökats undan i utskottet och om man där hade hört expertis som sagt sin mening! Den mesta tiden i dag har ju gått åt just till att debattera tryckfrihetsfrågorna. Vi har aldrig fått någon egentlig förklaring till att centern och socialdemokraterna inte velat inkalla tryckfrihetsexpertis. Man har bara sagt: Vi anser att här uppstår ingen kollision. Det är klart att det finns insiktsfulla utskottsledamöter. Men meningarna var ju delade, och det hade varit ett utsökt tillfälle för utskottsmajoriteten att visa att den hade expertisen på sin sida. Vet man att man har rätt behöver man väl inte hesitera inför att höra sakkunskapen. Jag tillät mig i utskottet säga att det är i två fall man har anledning att inkalla expertis. Den ena fallet är när man är tveksam och behöver klarhet — då rådför man sig med sakkunskapen. Det andra fallet är när man är säker på att man har rätt men inte kan övertyga motståndarsidan — då är det också klokt att inkalla expertis. Men när man vet att man har fel försöker man självfallet undvika expertutlåtanden. Mina ärade utskottskamrater måste förstå att sådana slutsatser kommer att dragas.

Det måste framstå som egendomligt för alla att just de två partier som står bakom förslaget blir mest gynnade av detsamma. Det är inte underligt om man får den uppfattningen att detta är en händelse som ser ut som en tanke. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! I det här skedet av debatten vill jag inskränka mig till att i stort sett bara kommentera det särskilda yttrande som herr Björk i Gävle och jag fogat till skatteutskottets betänkande om annonsskatten. Det särskilda yttrandet avser den ändring av propositionen som skatteutskottet stannat för när det gäller själva redovisningssystemet.

Det finns anledning att hålla med om att det är något stötande i om tidningarna höjer priset på annonser med hänvisning till annonsskatten, som man därefter inte behöver svara för. Det kan bli fallet på grund av bottenavdraget på 3 miljoner kronor, där man således får tillbaka inbetalda pengar så småningom. Enligt min uppfattning är det inte särskilt sannolikt att man med detta förslag kommer till rätta med de nackdelar som har angivits av utskottet — i varje fall inte helt och hållet. Det enskilda tidningsföretaget vet naturligtvis, att man så småningom kan disponera en viss restitution. Det kan man ta hänsyn till, om likviditeten medger det, redan när man sätter priset på annonsen. Nackdelen med det föreslagna systemet är det merarbete som restitutionsmetoden innebär både för tidningarna och för myndigheterna. Vi anser emellertid att man kan acceptera restitutionssystemet, eftersom det är ett provisorium som gäller i avvaktan på reklamskatten. Men jag tror det vore klokt att så snart som möjligt försöka att ompröva annonsskatten just på denna punkt. Jag skall bara ta upp något om den diskussion som vid flera tillfällen har förts om övervältring av annonsskatt och annat. I princip är det naturligtvis så, som bl.a. finansministern har sagt, att annonsskatten övervältras på annonsörerna och från annonsörerna på konsumenterna. Men i varje led påverkar naturligtvis respektive företags konkurrenssituation och annonsköparens priskänslighet slutresultatet. Där kan det alltså bli vissa avvikelser från principen om total övervältring. Om vi sedan tar branschen såsom helhet och ser den i förhållande till andra branscher, i den mån tidningarna inte bär kostnaderna själva, finner man att tidningsbranschens tjänster på detta område blir relativt sett dyrare än tjänsterna inom andra branscher som inte är föremål för motsvarande beskattning. Det är helt enkelt fråga om förändrade prisrelationer. Det är klart att detta kan i någon mån också påverka annonseringsviljan, för att uttrycka det enkelt. Men vad som här kommer att ske vet vi naturligtvis inte exakt. Vi vet dock att priskänsligheten inte har varit särskilt stor hittills i och med att vi under en ganska kort tid har haft den snabba kostnadsutveckling inom tidningsbranschen som har redovisats i betänkandena, Denna kostnadsutveckling har i och för sig inte påverkat denna bransch i förhållande till andra branscher särskilt anmärkningsvärt. Skulle en prishöjning på långt mindre än 6 procent, vilket det ju måste bli fråga om eftersom vi har ett bottenavdrag, plötsligt få avgörande betydelse så att annonseringen skulle börja att minska avsevärt då är det en förändring av hela pressens situation som rimligen inte kan ha särskilt mycket med annonsskatten att göra. Reservanterna har här mycket vältaligt utvecklat att socialdemokratisk och centerpolitisk press får stöd. Det har upprepats i varje anförande, och det är väl möjligt att reservanterna ser det som sin främsta uppgift att vidarebefordra den informationen. Men man missar poängen. Därmed erkänner man nämligen den skevhet som i dag existerar i den svenska pressen, i varje fall om man har läst kriterierna för hur man skall fördela presstödet och kriterierna för uttaget av annonsskatten. Kriterierna för presstöd och annonsskatt är ju utformade med sikte på att hjälpa de svaga i detta sammanhang. Slutsatsen blir alltså att de ekonomiskt svaga pressorganen i dag finns bland de tidningar som företrädesvis innehåller centerpolitiska eller socialdemokratiska åsikter. Sedan är det fråga om vilken ambitionsnivå man egentligen har när man går till verket med att försöka bryta monopoliseringstendenserna inom pressen. Jag skulle vilja tillägga att det inte räcker med att bryta monopoliseringstendenserna; det är helt enkelt fråga om att försöka vända utvecklingen åt andra hållet. Det kan tyckas utopiskt i den koncentrationsutveckling som pågår, men jag anser ändå att man måste ha den målsättningen. Dessutom är det alldeles klart att svagheten hos de små — i den här branschen liksom i så många andra — till en betydande del, naturligtvis varierande från fall till fall, är en direkt funktion av de starka tidningarnas, de s.k. välskötta och lönsamma företagen, utveckling mot en alltmer markerad monopolsituation. Men de små tidningarna är ju inte alla dåligt skötta. De är naturligtvis påverkade av den marknadssituation de befinner sig i, och därför pressas de tillbaka successivt. Det borde inte vara särskilt svårt att förstå en sådan sak. Vi har ju fri marknadsprisbildning på de flesta områden i samhället, och då får man de här följderna. Jag tycker det var ganska avslöjande när herr Ahlmark vid upprepade tillfällen här nämner Blekinge-Posten och Kalmar Läns Tidning, som då — underförstått — i den ”politiska kohandeln” har blivit speciellt gynnade. Det är avslöjande därför att det säger precis vad det är fråga om, nämligen att man på det hållet inte har någon vilja att gå vidare och ändra den rådande situationen, så att de svaga enheterna kan förbättra sin position. Det är självklart att om dessa små pressorgan får bättre resurser, så kommer det också att bli bättre tidningar, som kan spridas till fler människor. Det är ju detta det gäller. Jag tycker det är insinuant och avslöjande för herr Ahlmark att han gång på gång framför denna argumentering. Hur skall man kunna förbättra opinionsbildningen i samhället, om man inte har syftet att stärka positionerna för de små pressorganen? Den övervägande kritiska tyngdpunkt som reservanterna har givit debatten gör att jag — för min personliga del i varje fall — är ytterst tveksam, huruvida man egentligen omfattar ens syftet med presstöd och annonsskatt, nämligen att säkra en allsidig opinionsbildning i samhället, eller — som herr Hedlund sade — om det bara är fråga om en läpparnas bekännelse.
Herr talman! Jag vet inte riktigt om herr Olof Johansson i Stockholm har lyssnat på debatten. Vi har hela tiden sagt att vi är positiva till ett stöd åt tidningar som har det svårt. Vi har också biträtt propositionen i stora delar, men vi har velat bygga ut den och ta bort en del orättvisor ur den. Men vad vi har reagerat emot är att man kombinerar ett utomordentligt generöst stöd till de tidningar som står det egna partiet nära — här finns tidningar som får 1:28 kronor per tryckt exemplar — med en skatt som slår utomordentligt hårt, och avser att slå utomordentligt hårt, mot främst den liberala och moderata pressen, Det är den kombinationen som vi är emot. Det vore bra om herr Olof Johansson ville motivera varför man måste försvåra situationen för vissa tidningar därför att man vill hjälpa andra.
Herr talman! Båda förslagen är utformade med utgångspunkt i generella kriterier — den debatten behöver vi inte upprepa.

Det är ju detta som herr Ahlmark har hållit på att tala om under strängt taget hela eftermiddagen; jag kan försäkra herr Ahlmark att jag har hört hela debatten.
Herr talman! Men, herr Olof Johansson, det är inte alls någon insinuation. Jag talar ju bara om hur det är. Blekinge-Posten får 1:28 kronor per tryckt exemplar, Kalmar Läns Tidning 1:26 kronor, Sjuhäradsbygdens Tidning 94 öre, Sörmlandsbygden 75 öre, Länsposten 71 öre, allt betydligt mer än lösnummerpriset. Det är fakta. Då har vi sagt att vi väldigt gärna är med att stärka tidningar som har det svårt. Men vi reagerar oerhört hårt när detta stöd kombineras med en skatt som direkt avser att drabba den liberala och moderata pressen. Därför måste Olof Johansson svara på min fråga: Varför måste man extra beskatta vissa tidningar därför att man hjälper andra?
Herr talman! Det är inte särskilt meningsfullt att föra debatten om övervältringen ytterligare en gång. Eftersom både herr Ahlmark och jag följt debatten vet vi att det här finns olika uppfattningar. Det är inte fråga om att beskatta den liberala pressen. Utgifterna kommer i mycket stor utsträckning att bäras av annonsörerna-konsumenterna, och därmed faller det argumentet. Min fråga kvarstår: Är herr Ahlmark beredd att medverka till att stärka de små tidningarnas situation? Det förefaller inte vara så, när han kritiserar det stöd som här utgår. Fakta när det gäller presstödets omfattning har inte heller jag bestritt.

Herr talman! De frågor vi i dag diskuterar har stor räckvidd för den svenska pressen och har, inte oväntat, vållat en hetsig debatt. Det är kontroversiella frågor, kontroversiella intressen icke minst inom pressen och mellan tidningarna, som berörs och som bidrar till hettan. Vad gäller presstödet betraktar jag det som en mycket konstruktiv händelse för den svenska pressen. Det är ett konkret uttryck för principen att samhället har ett särskilt ansvar för att trygga existensen av en fri, oberoende och mångsidig tidningspress. Den principen fastslogs redan i direktiven till 1963 års pressutredning, när departementschefen talade om konsekvenserna av tidningsdöden. Han påpekade att den kunde medföra allvarliga följder för tryckfrihetens praktiska utnyttjande. Han fortsatte: ”Med hänsyn härtill måste de svårigheter, som tidningspressen nu befinner sig i, betraktas som en samhällsangelägenhet.” Denna principiella uppfattning har mött resonans i vida kretsar, också bland pressens folk, som betygat att samhällsåtgärder är påkallade för att trygga en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Men vi ser i dagens debatt och i tidigare förda debatter att en hård strid kan uppkomma när det gäller att omsätta den principen i praktisk tillämpning. Vikten av att sådana åtgärder vidtas understrykes av den koncentration som har gått fram över svensk press särskilt under 1950 och 1960-talen och starkt reducerat antalet dagstidningar, från ca 175 till ca 100 i dag. I dag har vi bara ett 20-tal platser i vårt land som har mer än en tidning men över 60 platser som bara har en tidning. Det är en koncentrationstendens som vi känner väl igen från Förenta staterna. I själva verket är det dessa 20 utgivningsorter, som berörs av det presstöd vi i dag diskuterar, Vi har sett regionala monopol bli allt flera — monopol när det gäller annonsering och läsekrets, monopol på prissättning. Vi har funnit att detta är en olycklig utveckling som gör att nyhetsförmedlingen blir ensidigare. Riskerna för riktat urval och underlåtenhet att publicera vad som inte passar ökar. Det känner vi igen från andra länder, där motsvarande koncentrationstendens har grasserat. Det är konstruktivt när samhället nu sätter in åtgärder för att bevara mångsidigheten och klara ett antal andratidningar i svensk press. Menar man allvar med talet om allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning måste man också bejaka sådana åtgärder i huvudsak och i princip, om än delade meningar kan råda om detaljerna. Jag anser att det är särskilt konstruktivt att presstödet får selektiv karaktär, ja i själva verket är detta en avgörande faktor om man vill uppnå syftet. Tidigare har man, både i riksdagen och pressen, skyggat för en sådan uppläggning, vilket vi väl känner till från tidigare pressdebatter i riksdagen. Motståndet har varit mycket starkt mot de selektiva åtgärderna, och fortfarande finner vi i nu föreliggande reservationer, i TUs yttrande och i de stora tidningarnas presskommentarer i första hand förord för generella åtgärder och i andra hand ett motstånd mot de selektiva åtgärderna. Jag medger gärna att generella åtgärder ser mer tilltalande ut. Det skulle vara lyckligt i och för sig om vi hade kunnat komma fram på den vägen. Men vi förstår också att de generella åtgärderna är otillräckliga om man vill uppnå syftet att trygga andratidningarna, Det skulle rent av kunna motverka syftet om man uteslutande satsade på generella åtgärder. Då skulle de s.k. fria marknadskrafterna kunna fortsätta sitt verk och främja regional monopolen, Tidningen är ingen vanlig marknadsvara — icke att jämföra med skokräm eller andra mer prosaiska produkter. Det är inte läsekretsens storlek som avgör en tidnings öde, utan med den inkomstfördelning vi har inom svensk dagspress är det i första hand annonsörerna och de marknadskrafter som här gäller som avgör detta. Det är bra att principen om det selektiva stödet godtas i så pass vidsträckt omfattning som sker i Kungl. Maj:ts proposition och i utskottets tillstyrkande. Det föreslagna systemet är bättre än tidigare Men det finns — och kommer alltid att finnas — vissa tröskelproblem. Gävlefallet är ett sådant, och det har erinrats härom i debatten upprepade gånger liksom tidigare i pressdiskussionen. Det upprepas och framhålles också i folkpartiets reservation. Jag är part i målet, men låt mig säga några ord om detta. Vi har en unik konkurrenssituation i Gävle. Närmast därefter kommer Eskilstuna och Falun. Gefle Dagblad har för tillfället 700 exemplar mer än min tidning, Arbetarbladet, sedan Arbetarbladet i tjugo års tid haft den största upplagan. Annonsvolymen är ganska likartad. Vi ser att folkpartiet har förordat ett annat system än Kungl. Maj:t, men konstitutionsutskottets majoritet har avböjt att redan nu ändra förslaget. Låt mig framhålla att Gefle Dagblad får ett presstöd på 200 000 kronor för sin avläggare Sandvikens Tidning — det har inte framgått av inläggen och framgår inte så klart av propositionen, men så ligger det till. GD får alltså 200 000 kronor plus rätt att enligt § 7 söka presstöd. Konstitutionsutskottet har uttalat att regeln i § 7 bör tillämpas generöst av den styrelse som skall handha frågan. Jag har självfallet ingenting att erinra emot en sådan generös tillämpning, eftersom — det vill jag säga — situationen inte är alldeles lustbetonad för Arbetarbladet, som jag representerar. Det har sagts att presstödet i kombination med annonsskatten avsiktligt har utformats för att man skall komma åt den regeringskritiska delen av svensk press. Det är särskilt Dagens Nyheter som har hävdat denna linje under senare tid — och ståndpunkten har upprepats här i dag. Stödet skulle alltså vara upplagt för att ensidigt gynna socialdemokratisk och centerpartiets press. De som kritiserar regeringen skulle däremot klämmas åt. Detta är ett alldeles ogrundat tal och ligger helt vid sidan av sanningen. Det finns ingen oppositionstidning i vårt land som är mera kritisk mot regeringen, som är mera konsekvent, mera målmedveten i sin kritik av regeringen än Svenska Dagbladet, moderaternas huvudtidning i vårt land, och Göteborgs Handelstidning, folkpartistisk. De får vardera ett maximalt presstöd med 3,5 miljoner, Enbart detta vederlägger ju detta tal som här har flödat om att stödet skulle vara ”strömlinjeformat” för att missgynna regeringskritiska organ. Centerns huvudorgan, Skånska Dagbladet, en annan kritisk röst i vår presskör, får likaledes 3,5 miljoner. Genom presstödet får dessa tre tidningar — för att enbart nämna dem eftersom de är storstadstidningar — så värdefulla, så uppskattade i svensk pressdebatt och nyhetsförmedling, nya chanser till fortsatt vitalt liv. Låt mig beröra annonsskatten som utsatts för frän kritik nu och tidigare. Det är självklart att pressen värjer sig mot att få en ekonomisk pålaga även om den bara är på brutto 6 procent och har karaktär av övervältringsskatt. Jag skulle gärna sett att presstödet och annonsskatten hade frikopplats från varandra. Det hade varit mycket mera tilltalande. Det hade varit så mycket lämpligare som den allmänna reklamskatten bebådats att komma nästa år och dagspressens beskattning då mera osökt kunde infogats däri. Annonsskatten kommer med andra ord ett år tidigare än denna allmänna reklamskatt. Den kommer därtill olyckligt nog i en tid av vikande annonskonjunktur, vikande på grund av den allmänna avmattningen i den ekonomiska konjunkturen. Jag utgår ifrån att denna avmattning i annonskonjunkturen också är tillfällig och att den när den ekonomiska konjunkturen vänder uppåt också skall avspeglas på traditionellt sätt i tidningarnas annonsvolym. Men om nu presstödet och annonsskatten skulle införas i år — och vad presstödet beträffar så hade varje år av dröjsmål varit olyckligt — är det mer logik i att man tar pengarna till stödet ifrån annonsreklamen än från cigarrettrökarna. Dock får man göra en reservation mot de 15 miljonerna till samhällsinformationen som ju inte har något organiskt samband med pressfrågorna, även om en del av dessa 15 miljoner kommer att strömma tillbaka till pressen i form av annonser. Den faktiska procentuella beskattningen blir ju netto mindre än de 6 respektive 10 procenten. Här har skett en hyfsning genom bottenavdraget på 3 miljoner i det ursprungliga förslaget, särskilt till skydd för mindre tidningar. Nu blir skatten formellt främst ett solidariskt arrangemang inom pressen, där de stora och rikare tidningarna får vara med och transferera pengar till sina fattigare bröder. Denna vackra princip brukar hyllas när den annars tillämpas i samhället. Men här har den inte oväntat mött frän kritik just från de största annonstidningarna i vårt land. Många av dem har ett betryggande regionalt monopol och dominerar annonsmarknaden. Man grips av misstanken att det på sina håll kanske inte är så helhjärtat med viljan att trygga den allsidiga pressen, inklusive den andra och tredje tidningen, och en mångfasetterad opinionsbildning.

Om tidningarna varit en vanlig marknadsvara hade sådana konkurrensmetoder kunnat accepteras utan större samhällelig våda. Det praktiseras ju ofta på många andra områden av vårt ekonomiska liv. Men tidningar är något mer än så, och därför är presstödet angeläget. Det har här också antytts att annonsskatten, särskilt i kombination med ett selektivt presstöd, skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller åtminstone kanske vara ett hot mot tryckfriheten. Jag är ingen rättslärd på detta område, men jag har dock mer än tre decenniers erfarenhet som tidningsman, varav över 20 år som chefredaktör och ansvarig utgivare för en av landets större landsortstidningar. Jag måste säga att jag har svårt att ta detta argument på allvar. Det verkar vara ett skenargument. Tryckfrihetsförordningen förhindrar inte statsmakterna att vidta åtgärder för att trygga en allsidigt sammansatt press. TF hindrar inte ett ekonomiskt samhällsstöd, som har till syfte att motverka den tidningsstöd de fria marknadskrafterna annars skulle främja. Det skulle också vara rena motsatsen till tryckfrihet, om TF skulle hindra sådana åtgärder. Skatt på tidningar finns redan, och den är differentierad till sin karaktär mellan veckotidningar och dagstidningar. Både dagsoch veckopress betalar moms på sina annonser, Jag erinrar om att professor Hilding Eek, en av våra främsta tryckfrihetsexperter, säger att åtgärder som underlättar en skrifts utgivning, t.ex. ekonomiskt stöd från det allmänna, inte kan angripas såsom otillåtligt hinder för utgivningen av andra skrifter. När TF förbjuder hinder för en skrifts tryckning, utgivning eller spridning handlar det först och sist om hinder, som har sin grund i skriftens innehåll. Detta är nyckelordet i den debatten. Gång på gång i alla kommentarer till TF återkommer begreppet ”skriftens innehåll”. Så är fallet även hos Malmgren, som har åberopats i dag, och hos Björn Kjellin.

Ingen kan på allvar hävda att de åtgärder vi nu diskuterar syftar till att strypa eller begränsa tryckfriheten i vårt land. Motsatsen är fallet. Men jag skall gärna följa upp detta problem i ett annat forum. Jag har nämligen äran att vara ledamot i den av justitieministern tillsatta massmedieutredningen, Den syftar till att göra en ny grundlag vilken skall inkludera nuvarande tryckfrihetsförordning, radiolag och radioansvarighetslag. Den skall försöka skapa en grundlag som omfattar samtliga massmedia. Jag skall bevaka detta problem och se till att det kommer att få en genomgående belysning i den grundlag, som vi räknar med att vi skall arbeta fram. Då kommer också dagens debatt och beslut att spela en roll i den fortsatta diskussionen. Låt mig säga att annonsskattens effekt på tidningsmarknaden är mycket svår att bedöma. Meningen är ju att skatten skall ha övervältringskaraktär liksom alla varuskatter av den här typen. Jag utgår ifrån såsom självklart att tidningarna kommer att försöka övervältra skatten på i första hand annonsörerna och de i sin tur på de enskilda konsumenterna. Detta kan lyckas sämre eller bättre, beroende på den ekonomiska konjunkturen, antalet annonsorgan och sådana faktorer, men karaktären av övervältringsskatt är odiskutabel. Hur effekten sedan blir på konkurrensförhållandena mellan tidningarna kan man inte med säkerhet bedöma. En del antar att skatten kommer att ensidigt gynna de redan stora, annonsstinna tidningarna, vilket i så fall skulle vara ytterligare ett argument för ett selektivt stöd. Andra åter är mindre tvärsäkra och pekar på den höjning av annonspriserna som sker nästan årligen. Detta har tidigare berörts här, inte minst av finansministern, Det är klart att tidningarna i den ständigt pågående kostnadsutvecklingen är tvingade till att med korta mellanrum höja annonspriset. Så har skett under 1960-talet med i genomsnitt 80 procent — eller, om man tar hänsyn till upplagestegringen, med 50 procent. Jag skall nämna ett par siffror för några av vårt lands största tidningar: Dagens Nyheter har höjt sina annonspriser 1960 — 1965 med 60 procent och under den senaste femårsperioden med ytterligare 30 procent. Göteborgs-Posten höjde under samma tid med 23 respektive 44 procent och Sydsvenska Dagbladet med 56 respektive 60 procent. Jag anser självklart icke att denna prisstegring är opåkallad. Tvärtom, eftersom jag har lång erfarenhet av hur nödvändigt det varit för tidningarna att försöka täcka de ökade kostnaderna, Men mot denna bakgrund verkar debatten om den sexprocentiga annonsskatten starkt överdriven och skräckslagen, särskilt om man beaktar övervältringsmomentet i skatten. Att skatten skulle medföra en sådan total minskning av annonsvolymen i svensk dagspress som befarats på sina håll har jag mycket svårt att tro med tanke på de siffror jag nyss anfört. Här spelar i första hand den allmänna ekonomiska konjunkturen in, och man har rätt att räkna med att annonsreklamen fortsättningsvis kommer att utvecklas i vårt land, Men den kan komma att koncentreras, icke minst därför att tidningarna säkert även framgent kommer att minska i antal. Införandet av en allmän reklamskatt nästa år bör bidra till att hindra att annonsskatten snedvrider relationerna mellan olika reklammedel. Jag vill gärna att man i en framtida prövning av annonsskatten skall undersöka om den inte kan hyfsas, bl.a. genom att familjeannonser och dylika privatannonser undantas från beskattning. Låt mig till sist säga ett par ord om samdistributionen. Tillsammans med herrar Hernelius, Antonsson, Wirtén och Olle Svensson, således även företrädare för några andra partier, har jag föreslagit en översyn av villkoren för samdistributionsrabatten. Jag är glad att konstatera effekten. Finansdepartementet har i sin proposition om presstödet aviserat en utredning just om villkoren för samdistributionen. Konstitutionsutskottet instämmer och tillfogar att översynen bör ske skyndsamt. Vi motionärer är glada över denna positiva behandling, som helt tillmötesgår syftet med vår motion. Låt mig blygsamt påpeka att vi har en rad uppslag i motionen, som jag hoppas skall kunna vara till nytta och glädje vid den översyn som sålunda utlovats. Jag hade gärna sett att omläggningen kunnat ske redan från den första juli, så att rabatten hade utgått med 3 öre per dag och exemplar. Det hade givit större rättvisa och rimlig tillämpning. Huvudsaken är nu att en skyndsam översyn kommer att ske. Det kan vara ett bidrag av samhället för att främja en allsidig press, och samtidigt stimulerar denna rabatt till rationalisering och sundare ekonomi i pressens distributionsformer. Låt mig, herr talman, till sist säga: En konsekvens bör dagens debatt om pressens ekonomi ha, Tanken på kommersiell reklam i TV bör härefter vara stendöd — om man inte vill skapa ännu en orsak till tidningsdöd i vårt land,

Herr talman! Det har både i denna debatt och utanför kammaren från flera håll ifrågasatts att förslagen om presstöd och annonsskatt står i strid med gällande grundlag. Jag vill här bara hänvisa till den framställning som Tidningsutgivareföreningens styrelse enhälligt gjort till skatteutskottet. Jag skall, herr talman, något uppehålla mig vid denna problematik och först referera de motiv som kan anföras för ett ifrågasättande av grundlagsenligheten i detta fall samt därefter granska den argumentation som förekommit i debatten och som redovisats från utskottens sida. De båda propositionerna innehåller inte någon analys av de tryckfrihetsrättsliga och tryckfrihetspolitiska problem som är förenade med det samtidiga införandet av ett selektivt presstöd och en speciell skatt på tidningsannonser, Detta betecknas av Tidningsutgivareföreningen som utomordentligt anmärkningsvärt. Jag skall be att få instämma i detta omdöme. Jag vet inte om denna underlåtenhet sammanhänger med vad finansministern sade här i kammaren för en stund sedan, när han talade om den expertis som ”till äventyrs” finns här i landet. Man känner väl ändå inom regeringen till att det finns tryckfrihetsrättslig expertis också utanför kanslihuset. Vidare sade finansministern att det är konstitutionsutskottet som har att ta ställning till grundlagsenligheten. Jag delar helt den meningen. Och när nu regeringen i sina propositioner inte ens försökt göra en analys av de tryckfrihetsrättsliga aspekterna, är det också utomordentligt anmärkningsvärt, att konstitutionsutskottet har avvisat förslag om en närmare belysning av dessa aspekter på de båda propositionerna i form av utlåtanden från särskilda sakkunniga eller i annan form.

I enlighet med regeringsformens 86 § anges i I kap. 2 § andra stycket i tryckfrihetsförordningen att det inte är tillåtet att hindra tryckning eller utgivning av skrift på grund av skriftens innehåll. I vår mest använda grundlagskommentar görs följande uttalande med anknytning till denna paragraf: ”Hindret behöver ej vara absolut, även åtgärd, som verkar väsentligt försvårande eller ekonomiskt förlustbringande är otillåten.

Som framgår av den citerade kommentaren är emellertid givetvis också en kombination av ett positivt stöd och en skatt ett från tryckfrihetssynpunkt relevant hinder. Så långt har väl saken för de flesta som på allvar tagit upp denna diskussion varit klar, även om jag förvånade mig över att herr Boo i sitt inlägg bestred att man ens i den meningen kunde tala om ett hinder. Den avgörande frågan vid bedömningen av huruvida detta hinder är grundlagsvidrigt eller inte blir då, om differentieringen av presstödet och annonsskatten är gjord med hänsyn till publikationernas innehåll.

Man bör då observera att det här inte behöver vara fråga om något absolut hinder, t.ex. ett förbud, utan att också åtgärder som försvårar arbetsförhållandena för sådana tidningar strider mot grundlagen om de vidtagits på grund av tidningarnas innehåll. Jag skall be att få citera en av de experter som flera gånger i dag har åberopats, nämligen Björn Kjellin. Jag skall göra det litet utförligare i ett försök att ta in i ett sammanhang vad han anför i fråga om ingripanden med anledning av just publikationernas innehåll. Han säger därom: ”Syftet med åtgärden kan vara sammansatt.

Redan möjligheten att i åtgärden kan inläggas ett sekundärt syfte att förkväva vissa publikationer gör åtgärden tvivelaktig. Ur dessa synpunkter kan det icke nog framhållas att man bör undvika alla åtgärder vilkas förenlighet med grundlagen ens kan ifrågasättas. Varje avsteg från en strikt och odiskutabel grundlagstolkning utgör en fara för efterföljd. Varje uppmjukning av skyddet för tryckfriheten är ett farligt exempel, som kan åberopas i framtiden, då striden måhända icke gäller statens skatteinkomster utan försvaret för en fri och demokratisk samhällsordning.” Detta är, herr talman, verkligen klart besked. Kan någon bestrida att det i de nu föreslagna åtgärderna kan inläggas möjligheten att ett syfte är att påverka arbetsförhållandena för regeringskritiska tidningar? Om man vet att liberala och moderata tidningar kommer att få betala drygt 80 procent av annonsskatten och få ca 20 procent av presstödet, är det då möjligt att utesluta att denna konsekvens varit ett bland många syften? Om man beaktar att socialdemokratiska tidningar får 50 procent eller mera av stödet men endast behöver betala 10 procent av skatten, är det då helt otroligt att detta av regeringen har betraktats som en fördel med förslaget — även om det inte varit huvudsyftet? Jag har svårt att tro att någon kan svara ja på de frågorna. De båda utskotten är mycket kortfattade i sina kommentarer på denna punkt. Konstitutionsutskottets ordförande sade här i morse att utskottet efter enskilda samtal mellan utskottsledamöter och utom stående personer och efter enskild läsning fått sådana informationer att inkallandet av tryckfrihetsexperter ansågs onödigt. Jag tycker att konstitutionsutskottets ordförande skall tala om vilka ledamöter som samtalat med vilka personer och vilka resultat som dessa samtal och denna läsning har lett fram till. Därom står nämligen ingenting i konstitutionsutskottets betänkande. KU har en enda mening där man säger att förslagens positiva syfte att vidmakthålla och vidga en fri debatt icke gör dem oförenliga med tryckfrihetsförordningen. Till detta bör sägas att det alltså inte är tillräckligt att inskränka sig till vad som angivits som huvudsyftet. Ett sätt att bilda sig en mening om vilka olika syften som samverkat till de aktuella förslagen är att jämföra dessa med tidigare, likartade åtgärder och se huruvida dessa är logiskt konsistenta. För att ta ett dagspressen näraliggande område, nämligen etermedia: Har regeringen alltid verkat för att vidga möjligheterna till en fri debatt inom radio och TV? Har regeringen t.ex. försökt befrämja den fria opinionsbildningen genom att upphäva eller begränsa etermonopolet? Vi vet att förhållandet är det motsatta. På detta område har regeringen inte entydigt verkat för mångsidighet och konkurrens. Om man nu inte har gjort det på ett område där man från början haft ett relativt överläge, är det då otänkbart att man på ett annat område — pressen — där man legat i underläge, sökt sig fram till åtgärder som bl.a. skulle minska detta socialdemokraternas opinionsmässiga underläge? Det är ju, som framhållits, tillräckligt att möjligheten av ett sådant sammansatt syfte förelegat för att åtgärderna skall vara grundlagsstridiga. Det faktum att vissa tidningar nu är befriade från mervärdeskatt är inte ett med dagens förslag analogt förhållande. Dagens förslag avser ju ett överförande av medel från vissa tidningsorgan till andra tidningsorgan, där både tagandet och givandet är differentierat med hänsyn till typ av tidning. Skatteutskottets argumentation är också kortfattad och relativt egenartad. Man hänvisar först till åtgärdens provisoriska karaktär, som om en olaglig åtgärd skulle kunna genomföras under hänvisning till dess korta varaktighet. Därefter polemiserar man mot en motion som begär att vissa veckotidningar skall befrias från annonsskatt. Men i denna polemik bortser man från att hela konstruktionen bakom de föreslagna åtgärderna ju är diskriminatorisk: vissa veckotidningar får stöd — andra får det inte, veckotidningar får betala en högre skatt än dagstidningar, vissa dagstidningar — bl.a. kvällspressen — är uteslutna från stöd osv. Det är just den här kombinationen av ett selektivt presstöd och en differentierad annonsskatt som i vissa fall blir så klart diskriminatorisk att hela förslagets grundlagsenlighet kunnat ifrågasättas. Herr talman! Vad jag sagt har blivit ganska utförligt. Det har måst bli det därför att det finns så många punkter i förslagen som ur tryckfrihetsrättsliga synpunkter är diskutabla, Och, för att åter citera en av experterna: ”— — — man bör undvika alla åtgärder vilkas förenlighet med grundlagen ens kan ifrågasättas.”
Herr talman! Jag tillbakavisar den bevisföring som här förebragts i fråga om vad jag skulle ha sagt i morse. Jag uttryckte mig inte så som påståtts, utan jag sade att jag själv hade haft samtal. Det finns litteratur om detta som jag har läst, och det har föranlett mig att tala med personer kring dessa frågor för att på det sättet berika mitt eget vetande. Den möjligheten har stått öppen även för andra, Herr Ahlmark och herr Hernelius ställde tidigare samma fråga som herr Molin. Jag har svarat på den på förmiddagen, men herr Molin lyssnade tydligen inte. Det gäller alltså här en bevisföring som inte är riktig. Dessutom borde med den ampra kritik som herr Molin nu ger detta förslag, resultatet ha blivit avslag. Men reservationen innebär att man har godtagit förslaget, även om man vill kalla det för provisorium. Var står man egentligen i denna sak? Är det inte fråga om rätt mycket av antaganden utan fakta?
Herr talman! Jag lyssnade mycket noga på konstitutionsutskottets ordförande i morse och på det replikskifte som utspann sig då. Men vad jag sade här nyss i mitt anförande var ju att de resultat som dessa samtal och detta litteraturstudium kan ha lett fram till har konstitutionsutskottets majoritet inte redovisat i sitt betänkande, Det finns ingen sammanhängande argumentation som bemöter den anmärkning vi kommer med, nämligen att det är sannolikt att de här förslagen i kombination strider mot grundlagen. Den anmärkningen är ännu inte besvarad. Får jag sedan bara säga att den linje som folkpartiet här har valt är att gå emot förslaget om annonsskatt. Det är kombinationen av denna annonsskatt och ett selektivt presstöd som med största sannolikhet strider mot grundlagen,
Herr talman! Utskottsmajoriteten har sagt att vi har funnit att det förslag som här föreligger icke strider mot tryckfrihetsförordningen. Det får väl vara tillräckligt. Det påpekades ju här förut att det som anses vara en självklarhet behöver man inte motivera. Jag har hört sägas att det förekom en radiodebatt i går klockan halv två, där hovrättspresidenten Kjellin framhöll att han inte hade dessa betänkligheter som här anförts. Det svaret vet jag att någon kommer att redovisa här så småningom.

Jag förstår att ni inte anser det, men vi har bara efterlyst ett sakligt bemötande av argumenten. Ta upp argumenten till en debatt, så är det möjligt att vi kan bli övertygade! Men ingen har i sak svarat på de anmärkningar som vi har fört fram och som finner stöd hos den överväldigande delen av den tryckfrihetsrättsliga expertisen.

Herr talman! Representanter för de olika partierna har här i dag, utan förbehåll, uttalat sin vilja att främja tryckfriheten i vårt demokratiska samhälle. Det har på det hela taget varit en seriös debatt, om man undantar herr Gösta Bohmans utflykter till officersjuntans Grekland. Bortsett från detta politiska klavertramp, som är ett av denna riksdagssessions största och som befinner sig i nivå med något eller några inlägg från vpk-ledamöter i år, har debatten i pressfrågorna här förts med samma äkta och ibland spelade uppriktighet som när en tidnings nedläggning beklagas i spalterna. För i samma ögonblick dödförklaringen görs fortsätter den hårda kampen för att den egna tidningen skall nå en total dominans i det egna spridningsområdet. Det förslag som vi nu skall ta ställning till har tvingats fram av annonsörernas nyckelposition. Annonsörerna har i hög grad kunnat avgöra tidningars öde — det fria ordets möjligheter. Detta har sagts vid åtskilliga tillfällen här i dag. Det finns exempel på hur priset på en storstadstidning satts så lågt — tack vare annonsflödet — att man bara hade att invänta konkurrenternas snara hädanfärd. Det finns också exempel på hur en annan storstadstidning framgångsrikt drivit kampanjer på temat ”koncentrera — dominera — det räcker att annonsera hos oss”. Jag vill inte moralisera. Här gäller det affärer. Men det är effekterna av denna liberala marknadsekonomi som kan medföra en pressmonopolistisk utveckling och en åsiktsstyrning som finner sin motsvarighet i totalitära stater, och då är det nödvändigt för lagstiftarna att finna vägarna att möta en sådan utveckling. All makt måste kontrolleras! På det ekonomiska området har allt fler funnit det naturligt att marknadskrafterna måste hållas under viss kontroll, så att fåtalets frihet inte tvingar flertalet till beroende och underkastelse. Från dessa utgångspunkter ter det sig naturligt att de fria marknadskrafterna inte längre får ses som heliga och oåtkomliga. Det är därför, ärade kammarledamöter, som jag uttrycker min sympati för de nu framförda regeringsförslagen. Villkoren för det fria ordet har starkt förändrats. Nästan alla — med undantag av vänsteroch högerextremister — hyllar de liberala frihetstraditionerna på yttrandefrihetens område som har sitt inhemska ursprung i 1830-talets Sverige. John Stuart Mills namn nämndes här under förmiddagens debatt av någon av de liberala företrädarna. Jag väntade på att han skulle fortsätta med att erinra om Adam Smiths betydligt mera lättlästa arbeten, som tankarna ofta leder till när man får se den utveckling som har ägt rum på det här området. Vad som skiljer oss socialdemokrater från de borgerliga är att vi under inga omständigheter kan acceptera ett liberalt låtgåsystem som på det ekonomiska området utgör ett hot mot människornas välfärd och som på yttrandefrihetens område kan bli ett hot mot den demokrati som vi alla vill slå vakt om. I den politiska debatten har talats mycket om ekonomisk maktkoncentration och monopolism — men betydligt mindre om den hotande åsiktsmonopolismen. Det är en känd demokratisk grundsats att alla har frihet att ge ut tidningar. Men hur ser det ut i verkligheten? Fackföreningsrörelsen har satsat många miljoner för att kunna ge ut tidningar och hålla dem vid liv. För andra har däremot tidningsutgivningen givit mångmiljonvinster och toppnoteringar på börsen. I bakgrunden ligger annonseringens ekonomiska styreffekter. Det är också ett tidens tecken att vi är några socialdemokrater som vid årets riksdag motionerat om åsiktsannonsering i den svenska pressen. Detta för att ge möjligheter för avstängda intressegrupper att komma till tals! Vi känner igen problemen i vårt eget land. Vi känner den pressmonopolistiska utvecklingen i USA, och på närmare håll upplever vi tidningsfamiljen Axel Springers makt i Västtyskland. Springer-koncernen, som är en produkt av den brittiska ockupationsmaktens improvisationer, behärskar i dag 24 procent av Västtysklands dagstidningsupplaga och 80 procent i Västberlin samt en tredjedel av tidskriftsmarknaden, och man har tentaklerna ute i bokförlag, kassettfilmindustrin, grammofonindustrin och TV-programbolag. Man har även placerat en del av mångmiljonvinsterna i hönserier som producerar 230 miljoner ägg om året! I koncernens grannskap stupar de mindre tidningarna, Med speciella anställningskontrakt, skyhöga löner och delaktighet i vinsterna avser man att binda journalisterna — tredje statsmakten och det fria ordets förkunnare — till det egna företaget, som synes vara berett att ta emot order från ägaren själv om hur man skall ställa sig i de stora politiska frågorna. Det är kanhända en vacker dröm för en manchesterliberal — men en fasansfull utveckling för en sann demokrat! Från Västtyskland känns talesättet igen: Folket har valt Willy Brandt men vem har valt Axel Springer? Liknande frågor kan ställas i vårt eget land. Här hemma talades det en gång om tuppen och räven med anspelning på ägarens inflytande över vad som får sägas i tidningsspalterna. Konklusionen blev att visst får tuppen-redaktören gala, men det är räven-tidningsägaren som avgör hur länge han får gala. Mot den bakgrunden förs en debatt om presstödsfrågan även i Västtyskland. Åsiktsspridningen utvecklas alltmer till storindustrier. Det får vi kanske acceptera. Men om åsiktsfriheten hotas av en monopolistisk utveckling kan detta aldrig accepteras. Under flera år har utredningsarbetet pågått beträffande maktkoncentrationen inom näringslivet, men mig förefaller maktkoncentrationen inom åsiktsoch kulturspridningens område minst lika intressant. Detta är ett uppslag för utredningar, som väl inte moderaterna och folkpartisterna har tänkt sig i de motioner som nu har förts fram vid årets riksdag. Demokratin bygger på det fria åsiktsutbytet, som sammantaget ger en mycket sanningsenlig och verklighetsbetonad beskrivning av den värld som omger oss. Ju fler som tillåtes komma till tals, desto större blir möjligheterna för allmänheten att slippa vilseledas av felaktig informa tion. Den saken är vid detta laget en truism. Mot den bakgrunden har riksdagen också för något år sedan, på tal om pressetiken, förklarat sig acceptera tidningsutgivarnas önskan om självsanering, utan att lagstiftningsåtgärder vidtages. Möjligheten att lyckas med dessa ambitioner framstår som en orimlighet i ett samhälle med starkt pressmonopolistiskt inslag. De som lyhört har följt den senaste tidens kulturoch idédebatt har funnit att det på detta område finns mycket ideologiskt och politiskt sprängstoff. Från journalistorganisationernas sida är man på det klara med att koncentrationen inom pressen är ett hot mot pressfriheten. Detta uttalades tydligt vid Internationella journalistfederationens kongress helt nyligen. En ny generation är beredd att diskutera många andra intressanta fenomen, De storindustriella familjernas makt har diskuterats; de kulturoch åsiktsindustriellas i betydligt mindre omfattning. Den ärftliga monarkin får allt mindre dragningskraft, men även i tidningsvärlden finns en ärftlig monarki.

Detta framstår i hög grad som ett demokratiskt balansproblem, där socialdemokratin är beredd att från rörelsens demokratiska utgångspunkter gå i spetsen för såväl debatt som praktisk handling. Regeringen borde känna sig nöjd med de lovsånger till den fria pressen som kommit till uttryck från samtliga partier i anslutning till regeringens egna förslag. Visst kan vi ha delade meningar om olika åtgärder som behöver sättas in. Det som skiljer socialdemokraterna och de borgerliga är att socialdemokraterna vill handla snabbare genom praktiska åtgärder i det aktuella läget, medan de borgerliga föreslår ytterligare utredningar, som i vissa avseenden kan innebära förseningar när det gäller att vidta dessa åtgärder. Konstitutionsutskottet framhåller i sitt utlåtande att presstödet inte bör betraktas som slutgiltigt utformat med det nu framlagda förslaget. Den uppfattningen delar nog alla. Om vi ser tillbaka på de två stora pressutredningar som arbetade på 1960-talet, så måste deras förslag upplevas som temporära dellösningar. Problemen på dessa områden är till sin omfattning så stora att de kan jämföras med de problem som tidigare mött på andra samhällsekonomiska områden, Av parlamentarikerna kommer det under de närmaste åren att krävas stor uppmärksamhet för att lösa maktbalansproblemen på åsiktsfrihetens område. Det är en del av demokratins problem som ständigt aktualiseras. Det är uppenbart att statsmakterna har ägnat dessa problem alltför liten uppmärksamhet under alltför många år. När konstitutionsutskottet föreslår att en kommitté tillsättes för att studera effekterna av presstödet, följa utvecklingen och föreslå åtgärder på längre sikt med utgångspunkt i dessa förslag, bör detta ge tillfredsställande möjligheter att angripa pressfrågorna på ett betydligt mera radikalt sätt än hittills. Vad en framtida reklamskatt kan ge i inkomster till staten vet vi inte mycket om i dag. Det var intressant att höra finansministerns utläggning för en stund sedan på den punkten. När reklamutredningens betänkande överlämnats öppnas möjligheter för debatt. Många skulle uppleva det som en stor besvikelse om inte utredningen föreslog en så kraftig beskattning på reklamen att stora summor skulle kunna lösgöras och tillföras den fria nyhetsoch opinionsbildningen. Vi vet att knappast någon regering önskar en specialdestination av skattemedel. Varje regering vill av helt naturliga skäl ha sin handlingsfrihet obeskuren. Viss specialdestination förekommer ändock på stora kostnadskrävande områden, men det finns andra områden som med än större skäl kan göra anspråk på att få inta en särställning. Det borde i hög grad gälla vakthållningen kring de värden som inskrivits i vår grundlag. Jag tänker på möjligheterna att garantera yttrandefriheten — pressfriheten. Vi är stolta över att tryckfrihetsförordningen är grundlagsfäst, men som jag sagt tidigare upplever vi samtidigt att marknadskrafterna kan sätta den reella tryckfriheten ur spel. Vad vore då naturligare än att vi skapade en fond av reklamskattemedel för att garantera den reella tryckfriheten i vårt land, en specialdestination av reklamskatteinkomster, där dessa för demokratin livsviktiga frågor fick prövas? Presstöd utgår nu på en rad olika sätt, och ett närbesläktat område är det statliga tidskriftsstödet. Till detta kommer den statliga informationsverksamheten som nu skall introduceras och behovet av en objektiv konsumentupplysning, vilket måste bli en stor angelägenhet mot bakgrunden av det aktuella förslaget att skapa ett statligt konsumentverk. Helt uteslutet vore det väl inte heller att såväl partistödsfrågan som anslagen till Sveriges Radio-TV — för att befria oss från åsiktsmanipulerande kommersiell radio och TV — skulle bli prövade i ett sådant organ, Ärade kammarledamöter! Jag vet att tanken kan verka ny och kanhända alltför svårsmält radikal för en del i denna kammare, men den överlämnas med varm hand till den kommitté som konstitutionsutskottet föreslår skall tillsättas. För oss som motionerat om pressutredningar och upplevt flera sådana framstår det som avgörande att det framtida presstödet ytterst kommer att utgöra en garanti för vår åsiktsfrihet. Vi upplever ständigt händelser omkring oss som bekräftar att vi oavbrutet måste uppmärksamma yttrandefrihetens villkor. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag som visar att man finner det angelägnare att vidta konkreta åtgärder än att fördröja frågan genom ytterligare utredningar. Möjligheten att finna nya former på längre sikt förefaller helt garanterad genom den konstruktion som föreslås i utlåtandet.

Morgondagens sammanträde inleds med behandling av inrikesutskottets betänkande angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Till debatten i detta ärende är ett stort antal talare anmälda. Frågestunden torsdagen den 27 maj begränsas till ungefär en timme, varigenom ett 15-tal frågor kommer att återstå att besvara. Efter frågestunden påbörjas den ekonomiska debatten i anslutning till betänkanden om kompletteringspropositionen m.m. På torsdagens föredragningslista upptas ytterligare ett 10-tal nytillkommande ärenden. Vid plenum fredagen den 28 maj kl. 10.00 föreligger — utöver från tidigare sammanträden eventuellt överskjutande ärenden — 17 utskottsbetänkanden, däribland jordbruksutskottets betänkande angående rennäringslag och inrikesutskottets betänkande om anställningsskydd för vissa arbetstagare. Sammanträdena i dag och på onsdag och torsdag kommer att sluta omkring kl. 24.00. Vid sammanträdet fredagen den 28 maj kommer behandlingen av utskottsbetänkanden att avslutas senast omkring kl. 22.00. Därefter besvaras ett antal enkla frågor och interpellationer. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle sammanträdet tisdagen den 1 juni vara ett bordläggningsplenum och ta sin början kl. 16.00. Såsom tidigare meddelats kunde sammanträdet komma att börja tidigare om så erfordrades för besvarande av spörsmål. Det har nu befunnits nödvändigt att börja tisdagssammanträdet kl. 10.00. Om inte samtliga föreliggande utskottsbetänkanden hinner slutbehandlas vid sammanträdet fredagen den 28 maj blir tisdagssammanträdet ett arbetsplenum. Det inleds i så fall med besvarande av enkla frågor och interpellationer från kl. 10.00 till omkring kl. 12.00. Därefter följer behandling av kvarstående utskottsbetänkanden, och sammanträdet avslutas med besvarande av ytterligare enkla frågor och interpellationer. Skulle däremot alla på föredragningslistan upptagna ärenden medhinnas fredagen den 28 maj blir sammanträdet tisdagen den 1 juni enbart ett bordläggningsplenum med frågeoch interpellationssvar. Tisdagssammanträdet tar även i sådant fall sin början kl. 10.00.

Fru talman! Trots att jag kommer nästan sist i den långa talarkön har jag kanske några synpunkter att framföra, som inte tidigare kommit fram i debatten. Om det föreliggande förslaget till presstöd kan man med en travestering av ett uttalande av en känd statsman säga, att sällan har så många känt så stor olust mot en så tveksam lagstiftning till nytta för så få. Man offrar stora värden för att hjälpa få. Man offrar så att säga hästen för att rädda selen. Utan att vara expert på vare sig juridik eller skattefrågor känner man motvilja mot denna lagkonstruktion, en motvilja som jag tycker att även centerledaren och juristen Gunnar Hedlund, tillika begåvad med politisk intuition, också borde känna. Det märks också på det särskilda yttrande som två av centerns representanter bifogat skatteutskottets betänkande nr 30, att även dessa hyser betänkligheter mot presstödets konstruktion. Fru talman! Man kommer inte förbi en mörk misstanke när det gäller konstruktionen av detta presstöd. Om det hade varit huvudsakligen liberala och moderata tidningar som behövt ekonomisk hjälp, hade då herr Palme och herr Hedlund blivit eniga om att socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar skulle betala kalaset? Frågan är berättigad, och jag vågar påstå att ingen kan svara ja på den. Men nu är situationen alltså omvänd. Liberala och moderata tidningar får medverka till att betala — om man tar hänsyn till hela effekten — 20 miljoner kronor i presstöd och socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar får ta emot 20 miljoner kronor i presstöd. Nog är det en säregen konstruktion. Observera, ärade kammarledamöter, att jag säger ”medverka till att betala”. Skatteutskottets majoritet av socialdemokrater och centerpartister har enhälligt ställt sig bakom följande mening på s. 6 i utskottets betänkande: ”Det bör observeras att skatten skall bäras av annonsörerna och att den blir avdragsgill vid inkomsttaxeringen.” Det är tanken bakom denna formulering som fått mig att begära ordet. Annonsörerna skall bära kostnaderna. Vem är det då som annonserar, som står för lejonparten av de pengar som nu skall ersätta de ekonomiska bidrag som socialdemokratiska partiet offrar på sina förlustbringande tidningar? Ingen kan bestrida att den helt övervägande delen av annonspengarna kommer från stora bolag, enskilda företagare, stiftelser, köpmän, och direktörer i nöjesoch resebranschen — kort sagt just de källor som socialdemokratiska tidningar ansett grumliga när det gällt ekonomiskt stöd till borgerliga partier för politisk verksamhet. Kanske vi rent av snart får höra ungsossarnas ledare Bosse Ringholm fråga styrelsen på ASEA:s bolagsstämma hur mycket man tänker annonsera för i Dagens Nyheter och vad detta kan tänkas ge i pengar till socialdemokraterna för politisk propaganda i deras tidningar. Bosse Ringholm har fått ett nytt och intressant fält att forska i. Hur orena har inte dessa pengar ansetts vara, när de frivilligt och villkorslöst lämnats till borgerliga partier! Blir de renare nu när de genom tvång och specialdestination skall lämnas över för hjälp åt främst socialdemokraterna? Saken blir väl inte heller bättre bara för att borgerliga tidningar skall sköta administrationen och svara för ränteförlusterna. Även centerpartiet får givetvis en skärv på köpet till sina ofta lönsamma veckotidningar till glädje för jordbrukets föreningsrörelse som hitintills fått bära en stor del av centerpressens kostnader genom annonsering. All kritik från främst socialdemokratiska partiet och dess press mot bidrag från näringslivet till politisk verksamhet kommer i framtiden att hårdare drabba regeringen än oppositionen. Kan vi då hoppas på att denna politiska svartkonst nu upphör? Som bekant möts företagare sällan av någon påtaglig förståelse av skribenter i A-pressen när de nu håller på att knäckas ekonomiskt bl.a. på grund av regeringens ständigt kostnadsfördyrande politik. När enskilda företag måste sträcka vapen inför dessa kostnadsstegringar och en hård konkurrens utsätts de ofta för kritik av just socialdemokratiska tidningar. När dessa i sin tur ställs inför samma problem får löntagarna och nu även näringslivet och den borgerliga pressen bara order att hjälpa till med pengar. Kan det i framtiden bli bättre med förståelsen för de problem som möter dem som skall driva ett företag är dock något vunnet. Fru talman! När jag till sist beklagar att centerledaren har beslutat sig för att backa upp regeringens förslag till presstöd — låt vara efter att ha krävt smärre ändringar — gör jag det självfallet inte av lust att polemisera eller för att söka strid med herr Hedlund; jag beklagar tvärtom att jag nödgas vara kritisk mot honom. Med de kostnadsstegringar som regeringens politik åsamkat även tidningsföretag är det nödvändigt att göra någonting — det är vi alla överens om, Det naturliga, att ändra politiken, vill inte regeringen. Då återstår bara ekonomisk hjälp i någon form. Men denna hjälp kommer att bli otillräcklig om inte politiken ändras. Den utformning av presstödet som herrar Palme och Hedlund nu har enats om finner jag tyvärr så grotesk att jag för mitt eget samvetes skull inte har kunnat hålla inne med kritiken mot detta förslag, som jag anser vara en plump i protokollet till 1971 års riksdag.

Fru talman! Jag blev litet förvånad när jag lyssnade till herr Svensson i Eskilstuna. Jag vet inte om han hörde det försök till en analys av de tryckfrihetsrättsliga aspekterna som jag gjorde strax före middagspausen, då jag bl.a. strök under att ordet ”hinder” i tryckfrihetsförordningen bara var relevant om hindret riktade in sig på tryckt skrift på grund av innehållet. Det är jag alltså väl medveten om. Jag sade också att man i de kommentarer som gjorts till ordet ”hindra” pekat på att också åtgärder, t.ex. en skatt, som försvårar utgivningen av en tryckt skrift, kan anses som ett hinder. Det är alltså åtgärder som försvårar utgivningen av tryckta skrifter och som vidtas på grund av dessa skrifters innehåll som är grundlagstridiga. Det sade jag i mitt inlägg. Den fråga som är aktuell med anledning av herr Svenssons inlägg är alltså om den politiska inriktningen är alldeles ointressant.

Det är nämligen tillräckligt att den möjligheten föreligger för att förslaget skall anses grundlagstridigt.

Fru talman! Jag har fattat herr Molin rätt. Det är alldeles riktigt att också han uttalade att det skall vara fråga om åtgärder på grund av tryckt skrifts innehåll. Det nya i debatten var att jag åberopade ett uttalande av herr Kjellin, fällt den 19 maj i P 1. Han sade då att han inte kunde finna att det som nu skett inte skulle överensstämma med tryckfrihetsförordningen.